Herr talman! Det var enighet i fjol om utskottets avslag på den motion som framställdes i detta ärende, och den enigheten är lika stor den här gången. Herr Danell har haft lika litet framgång i år som herr Carlshamre i fjol med att få utskottet att besluta att politiskt parti ej tillåts inneha ägarintressen i direktreklamföretag. Även de borgerliga reservanterna har nu två år i rad slagit fast principen att riksdagen av tradition avstått från åtgärder som innebär lagstiftning om politiska organisationers verksamhet. Vad som har uttryckts i reservationen i år och reservationen i fjol är betänkligheter inför utvecklingen. Låt mig då ta upp de argument som här förs fram. Man talar om risken för integritetskränkningar. Jag vill påminna om att detta företag — som herr Björck kallar dominerande på marknaden, men som i själva verket motsvarar ungefär 15 96 av marknaden - är underställt samma lagstiftning som andra företag. Det är alltså underkastat datainspektionens kontroll. Sedan är det en annan sak som herr Björck måhända bör observera, nämligen att Direktus inte äger adressregister över enskilda personer. Det finns endast två inköpskällor för sådana, och det är riksskatteverket och ett företag som heter Datema och som ägs av Johnsonkoncernen. Men gentemot privata bolags innehav av register av det här slaget hyser tydligen de borgerliga inte några betänkligheter. Jag är förvånad över att man tydligen bakom motionen och reservationen upplever en särskilt skeptisk inställning till politiska partier som ägare och till deras vilja att följa gällande lagstiftning. Jag finner detta mycket anmärkningsvärt. Direktus är alltså underkastat datainspektionens kontroll. Alla företag inom den här branschen har samma situation beträffande personregister. De har alltså tillgång till samma inköpskällor. Sedan kommer vi in på det mycket intressanta resonemang som herr Björck här förde om makten över opinionsmedlen. Han gör socialdemokratins ägarinnehav i Direktus till ett stort demokratiskt problem. I motionen liksom här i anförandena målar man upp spöket av det stenrika socialdemokratiska partiet som alltså håller på att skaffa sig ett otillbörligt inflytande över opinionsbildningen i det svenska samhället. Detta sägs om en verksamhet som till en tiondel består av försäljning av adresser. Den direkta tjänst som kan hänföras till personligt riktad reklam omfattar ca 25 96 av försändelser som distribueras av Direktus.

Även i tidningar kan det förekomma en påträngande information. Får jag fråga herr Björck, som är så starkt betänksam mot Direktus och ett politiskt partis engagemang i ett enda företag inom ett område där det råder konkurrens, om han hyser samma betänkligheter mot att politiska partier eller folkrörelseorganisationer med politisk anknytning äger tidningar.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
direktreklamföre Herr talman! Jag tror att man skall ge herr Svensson i Eskilstuna det tag berömmet att han inte har gjort särskilt mycket reklam för det företag som hans parti äger. Av hans beskrivning av de tjänster som detta företag kan erbjuda verkar det som om det skulle vara till ringa nytta att anlita det. Men sanningen är nog betydligt allvarligare än vad herr Svensson vill påskina. Jag vill bara slå fast en sak, eftersom herr Svensson tycks tro att vi är speciellt kritiska mot just det här företaget. Från centern är vi över huvud taget kritiska mot företagskoncentration. Vi är lika kritiska mot Johnsonkoncernen som mot Direktus. Här får vi dra alla över en kam. Men det är speciellt känsligt om ett politiskt parti uppträder på den här marknaden. Det är detta som vi vill slå fast med det här uttalandet.
Herr talman! Herr Svensson i Eskilstuna försöker dra en parallell med situationen på tidningsmarknaden. Det är en fullkomligt ohållbar jämförelse. Man bestämmer själv om man vill köpa eller prenumerera på tidningar. Men det är just det man inte gör, herr Svensson, när det gäller direktreklam. Den hamnar i brevlådan antingen man vill eller inte. Därför är jämförelsen med tidningarna totalt meningslös i detta sammanhang. Sedan kan man naturligtvis diskutera i vilken utsträckning Direktus är marknadsledande. I det reklamcirkulär som Direktus själv sände ut efter det att det socialdemokratiska partiet hade tagit över företaget säger man i första stycket att just Direktus efter sammanslagningen med ARE-Direktreklam är ”landets största och marknadsledande företag”. Man slår sig för bröstet och säger att man har ”en nyupplagd databank om 1000 målgrupper och 500 000 adresser över privata och offentliga sektorn i svenska näringslivet”. Så erbjuder man en lång rad tjänster av direktreklamkaraktär. Herr talman! Jag tycker att det är något av inkonsekvens när man från socialdemokratiskt håll i vissa sammanhang går ut och slår hårt mot olika grupper av reklamföretag, medan kritiken plötsligt tystnar när det gäller företag där man själv råkar ha ett helt dominerande ägarintresse. Då är reklamen plötsligt inte längre någonting som man skall undvika, någonting som leder till onödig konsumtion osv. Nej, då skickar man ut långa broschyrer där man talar om sin stora effektivitet. Det är just detta, herr talman, som i det här sammanhanget är en mycket märklig inkonsekvens.
Herr talman! Direktreklamen är ju underställd datainspektionen och datainspektionen kan hindra reklam som innebär integritetskränkning. Statsmakterna har alltså genom inspektionen skapat förutsättningar för en restriktiv bedömning. Det gäller alla företag. Företrädarna för centern och moderaterna gör reklam för Direktus. All right, det är säkert ett framgångsrikt företag inom sin bransch, men det har inte alls den ställning som herr Björck påstår.

Naturligtvis under kontroll från datainspektionen, på det sätt som har bestämts i det här huset. Jag vill återgå till frågan om makten över opinionsmedlen. Herr Björck kan inte komma så lätt undan. Han ansåg att det socialdemokratiska partiet på grund av den här dominerande ställningen fick ett bättre läge än de övriga politiska partierna när det gällde att påverka opinionen. Då frågade jag honom, eftersom han inte riktar någon kritik mot privata bolag när det gäller direktreklam men en moderat motionär vill förbjuda politiska partier att verka på detta område, om han vill föra samma resonemang när det gäller tidningar och svaret blev — så får jag väl tolka det — nej. Så långt ville inte reservanternas företrädare sträcka sig i sin syn på makten över opinionsmedlen. Han låter alltså socialdemokraterna och centern behålla sina tidningar. Tack för det! Men låt oss då se på några siffror. År 1974 fanns 45 organisationsägda tidningar, av dem var mellan 20 och 25 socialdemokratiska och 16 borgerliga. Kan man därav, på samma sätt som herr Björck resonerar om direktreklamen, dra den slutsatsen att socialdemokratin har ett övertag i fråga om opinionsbildningen? Ser man på massmedier i verkligheten finner man att det samma år, 1974, fanns 82 privatägda tidningar. Ingen av dem betecknade sig som socialdemokratisk. 57 angav sig som företrädare för olika borgerliga politiska partier och 25 var ej partibetecknade, dvs. anonymt borgerliga. De 81 privatägda tidningarna hade en upplaga på 3 143 800 exemplar mot de organisationsägda tidningarnas 1 146 300. Märk väl att det bland de senare finns flera borgerliga tidningar. Detta säger något annat än motionen om vem som i dag har makten över opinionsmedlen. Men det finns inte en rad som tyder på någon betänklighet över den utvecklingen i reservationen som jag, liksom förra året, betecknar som en okynnesreservation utan sakligt underlag.
Herr talman! Enligt herr Svensson i Eskilstuna är det inte särskilt farligt med Direktus” marknadsledande ställning. Det skulle i själva verket finnas en rad andra företag med långt större resurser på det här området. Men, herr Svensson, då ljuger reklamen. Då ljuger Direktus, för enligt det papper som jag läste upp för en stund sedan är Direktus, som till 100 procent kontrolleras av det socialdemokratiska partiet, störst och marknadsledande här i landet. Man får väl från socialdemokratiskt håll se till att inte kasta sten när man sitter i glashus. Sedan gör herr Svensson ett stort nummer av att Direktus står under kontroll av datainspektionen och följer gällande regler. Fattas bara annat! Skulle ett socialdemokratiskt företag ha någon sort undantagsställning på det här området? Naturligtvis inte! Att Direktus följer gällande bestämmelser är inget argument i den här debatten. Jag vill upprepa, herr talman, att man inte kan göra någon jämförelse med tidningar. Man kan själv avgöra om man vill köpa tidningar eller inte, man kan själv bestämma om man vill prenumerera på dem. Det kan man däremot inte göra med direktreklam. Det är just det som ligger i direktreklamens natur att den tränger sig på människor som kanske för hela sitt liv vill slippa den. Så är direktreklamens natur. Vad vi här kritiserar är emellertid att ett stort politiskt parti håller på att bygga upp en dominerande ställning på det enda område inom reklamsektorn som i dag är statt i stark expansion. Dessutom, herr talman, vill jag understryka att de siffror som herr Svensson lämnade om den socialdemokratiska pressen inte är relevanta. Herr Svensson undvek uppenbarligen att räkna in den mycket betydelsefulla fackföreningspressen, som socialdemokraterna har tillgång till och där det finns stora upplagor.
Herr talman! Jag märker att herr Björck i Nässjö inte längre är så angelägen om att föra debatten omkring de centrala frågorna, som berör makten över opinionsmedlen. Men i sitt första anförande uttalade han oro över socialdemokratins överläge i dessa frågor, och i motionen sägs det att det är sannolikt att endast ett mycket stort parti har resurser att systematiskt påverka medborgarna.

De uppgifter jag lämnade här har inte tagits från någon reklamfolder, utan det är uppgifter som ett ansvarigt utskott har skaffat in. De uppgifterna säger att Direktus i sin omsättning har ungefär 15 procent av marknaden. I fråga om vad som är mest problematiskt när det gäller personliga adressregister vill jag säga att det är Datema som förfogar över dessa register. Där är alltså Direktus” situation densamma som andra företags inom branschen. Direktus får nämligen köpa in uppgifter från detta företag. Här finns ingen möjlighet för ett politiskt parti att missbruka någon makt. Jag vill också erinra om att det finns andra direktreklamföretag med styrelseledamöter exempelvis från folkpartiets ungdomsförbund. Jag an ser inte det på något sätt diskriminerande för dem som verkar inom det området. De politiska partierna skall inte diskrimineras, och man skall inte tro att just de politiska partierna kommer att sabotera den lag om integritetsskydd som riksdagen har stiftat. De är naturligtvis måna om att lojalt rätta sig efter den lagstiftningen. Det innebär också att medborgarna inte är tvingade att ta emot vilken påträngande information som helst. Lagstiftningens regler och riksdagens organ för det ändamålet, datainspektionen, ser till att inget obehörigt sker — och vi i riksdagen har själva dragit upp ramarna.
Herr talman! Herr Svensson i Eskilstuna beskyller mig för att inte vilja diskutera de centrala frågorna när det gäller opinionsbildningen. Om debatten hamnat på sned, så beror det i stor utsträckning på att herr Svensson inte diskuterar vad utskottets betänkande egentligen handlar om, nämligen ett uttalande i frågan huruvida det är lämpligt att ett politiskt parti dominerar ägandet av ett direktreklamföretag. I stället har herr Svensson ägnat sig åt en lång litania om den socialdemokratiska pressens problem — problem som i stor utsträckning är självförvållade —- men det är inte det debatten gäller i dag. Pressfrågorna kan vi ta upp vid ett annat tillfälle. Herr talman! Till slut: Om Direktus, som herr Svensson vill göra gällande, inte alls är så marknadsledande och stort, då är ju Direktus” reklam, som tillställs kunderna, ett fall för konsumentombudsmannen.
Herr talman! Uppgifterna om Direktus” marknadssituation lämnades vid den föregående debatten i detta ärende och har även lämnats i utskottet, men detta har tydligen inte nått fram till herr Björck. I andra avseenden rättades herr Carlshamres motion från 1973 innan den väcktes på nytt av herr Danell 1974, och det är jag glad över, men herr Björck bör väl också lära sig det här, och nästa gång vi skall debattera saken kanske han inte kommer med missvisande uppgifter.

Herr talman! I en demokrati är det en fråga av grundläggande betydelse att alla medborgare ges en möjlighet att vara med och forma samhället. Ju bättre förutsättningar härför, desto vitalare demokrati med åtföljande intresse och ansvar från den enskilde. Det måste därför vara angeläget att alltid sträva efter att förbättra möjligheterna till politiskt engagemang. I detta avseende utgör självfallet de politiska partierna hörnpelare. I partierna — bakom deras program — sluter människor upp allteftersom de känner att just det parti som de väljer bäst motsvarar de egna förväntningarna om hur samhället skall formas, hur deras vardag skall gestaltas i avseende på sysselsättning, miljö och trygghet. I och över de politiska partierna skall idéuppfattningar kanaliseras och vid allmänna val ställas under prövning. Det är självfallet angeläget att så många som möjligt sluter upp som medlemmar i partierna och också verkar aktivt i dessa. Men vid ställ ningstagandet till partianslutning är det en viktig princip som måste komma till uttryck: Medlemskapet i ett politiskt parti måste alltid få bestämmas av individen själv genom egen aktiv handling. Det är mot denna grundläggande princip som det nuvarande systemet med kollektivanslutning av medlemmar till det socialdemokratiska partiet strider. Denna principfråga har varit föremål för kontinuerliga diskussioner och ställningstaganden icke minst här i riksdagen. Centerpartiet har för sin del — bl.a. genom partimotion år 1965 — tagit upp frågan om förbättrat skydd för medborgarnas politiska integritet. I skilda sammanhang har vi återkommit till frågan om kollektiv anslutning till politiskt parti. Genom att centerns politik legat rätt i de många stora grundläggande frågorna — miljö, decentralisering av resurser och makt, trygghet, familjepolitik m.m. — har partiet under 1960 och 1970-talen fått en ständigt ökad andel väljare vid valen. Medlemmarna i centerns valmanskår är till mycket stor del fackligt anslutna och aktiva. Detta gör att vi i partiet hela tiden har ett ökat tryck på oss när det gäller att arbeta för att kollektivanslutningen till politiskt parti tvingas att upphöra. Debatten genom åren visar att en ökad olust mot kollektivanslutningen kan märkas även i socialdemokratiska kretsar. Tidningar med socialdemokratisk anknytning har varit kritiska och enskilda socialdemokrater känner sig alltmer besvärade. Ett återkommande försvar för kollektivanslutningen har varit att det finns reservationsrätt. Denna ”befrielseform” har många allvarliga bris ter. Hur skall t.ex. människornas politiska integritet kunna skyddas om de tvingas begära befrielse från ett politiskt parti som de inte vill tillhöra? Lika viktigt som det är att människorna är aktiva och tar politisk ställning vid de allmänna valen, lika viktigt är det att skydda valhemligheten vid valtillfället. Kollektivanslutningen, även med den därtill fogade reservationsrätten, är ett allvarligt avsteg från denna princip. Från socialdemokratiskt håll har ofta förts fram den meningen att ett avvecklande av kollektivanslutningen till politiskt parti skulle vara ett ingrepp i fackföreningsrörelsens suveräna rätt att själv bestämma. Ett sådant resonemang är självfallet i grunden felaktigt. Vad vi vill och föreslår är att de politiska partierna inte skall registrera andra som medälva begär inträde i partiet. För fack lemmar än de människor som sj föreningsrörelsen måste det vara en självklar frihet och rättighet att bedöma kontakter, samarbete och t.o.m. ekonomiskt stöd till politiska partier för att nå sina syften. Men det måste vara en klar gräns mellan politiskt respektive fackligt medlemskap. Det är för mig angeläget att i detta sammanhang starkt poängtera den fackliga rörelsens mycket betydelsefulla roll i vårt samhälle. Det bör vara självklart att varje arbetstagare skall vara ansluten till facklig organisation. Uppgifterna för den fackliga verksamheten ökar också. I detta avseende vill jag bara nämna de ständigt större frågorna om arbetsmiljö och företagsdemokrati. Fackföreningarna och övriga arbetsmarknadsorganisationer har betytt mycket för att bevara konstruktiviteten på arbetsmarknaden. Det måste vara ett samhällets intresse att på allt sätt underlätta för organisationer - icke minst på det fackliga området — att självständigt och med god anklang bland människor verka enligt sina intentioner och program. Det är i den positiva andan vi från centern vill verka för att kollektivanslutning till politiskt parti skall upphöra. Nu som tidigare har vi i centern liksom folkpartiet valt att gå fram den vägen att rekommendera de politiska partierna — i det här fallet det socialdemokratiska partiet — att själva besluta att inte registrera andra som medlemmar än de som individuellt sökt inträde i partiet. Vi vill understryka denna princip, och vi vill med vårt ställningstagande inte gå så långt som till lagstiftning beträffande de politiska partiernas verksamhet. Det är innehållet i reservationen 2, som jag, herr talman, ber att få yrka bifall till.

Herr talman! Frågan om kollektivanslutning till politiskt parti är ingen ny fråga för riksdagen. Den har varit föremål för debatter i detta forum många gånger förut. Nytt är emellertid att det är första gången vi i riksdagen diskuterar denna fråga sedan riksdagen förra året antog ett uttalande mot kollektivanslutningen inom fackföreningsrörelsen till det so Detta är ett viktigt faktum.

Nu, ett och ett halvt år senare, är läget alltså detsamma. Inget har gjorts vare sig ifrån LO eller SAP för att få ett slut på kollektivanslutningen. Jag är, herr talman, helt medveten om — och jag hoppas att vi slipper höra det argumentet senare i debatten — att det är de lokala avdelningarna som fattar avgörandet om kollektivanslutning. Men detta hindrar ju inte på något sätt Landsorganisationen centralt eller det socialdemokratiska partiet från att ha en ståndpunkt i frågan. I det riksdagsuttalande som vi antog i juni förra året låg en förhoppning att ”det genom opinionsbildning” skulle bli möjligt att få ett slut på missförhållandena. I själva verket kan man nu konstatera att den enda opinionsbildning som det socialdemokratiska partiet givit uttryck för har gått i motsatt riktning — nämligen för ett bibehållande av kollektivanslutningen. Att det inte är fråga om något populärt system bland medlemmarna inom LO ges det ofta exempel på. Något entusiastiskt försvar för kollektivanslutningen möter man aldrig, utom möjligen hos en liten grupp ledande socialdemokrater, naturligvis med partisekreteraren i spetsen. Man frågar sig osökt: Varför? Ja, i själva verket förhåller det sig så att den socialdemokratiska partifinansieringen är starkt beroende av de många kollektivanslutna medlemmarna. Dessa dominerar totalt partiets medlemskår. De som individuellt anslutit sig till SAP är procentuellt sett mycket få jämfört med de kollektivanslutna. Det är ingen djärv gissning att analogt med detta de kollektivanslutna svarar för ett mycket stort bidrag till SAP:s partikassa. På detta område skulle det vara intressant att få mera öppenhet. Den som är mest insatt i dessa frågor, partisekreteraren Sten Andersson, är ledamot av kammaren — han sitter här nu — och han är också ledamot av konstitutionsutskottet. Till honom vill jag rikta frågan hur många kollektivt respektive individuellt anslutna medlemmar SAP har i dag, 1974, och hur mycket de kollektivt respektive de individuellt anslutna bidrar med till partikassan. Herr Andersson om någon kan ge besked = om han bara vill. Här är det om någonsin befogat med insyn. Vad som även är störande är att besluten om kollektivanslutning så ofta fattas med knapp majoritet av ett litet fåtal. Tidningarna innehåller då och då häpnadsväckande uppgifter om hur det kan gå till. Är det verkligen något att skryta med att några dussin medlemmar kan kollektivansluta hundratals, ja kanske tusentals medlemmar till ett politiskt parti anno 1974? Rimmar detta särskilt bra med den fördjupning av demokratin på samhällets alla områden som vi ofta talar om i denna kammare och med de krav härpå som ständigt möter oss i massmedia och i Organisationssverige? Det talas ofta — och så kommer väl också att göras senare i den här debatten —- om de nära banden mellan LO och SAP. Ingen har någonsin förnekat att det föreligger historiskt sett starka band. Men är då dessa band i dag så svaga, så anfrätta, att sambandet mellan de båda organisationerna måste upprätthållas med hjälp av tvingande beslut för medlemmarna?

Att få den frågan belyst i ett framtidsperspektiv skulle vara intressant. Eller menar man kanske att det ligger ett sådant värde i sig i kollektivanslutningen att den skall bibehållas som någon sorts historisk tradition för att minna om flydda dagar? Herr talman! Frågorna är många, men på en punkt tycks det vara helt klart: LO och SAP har för närvarande själva inte tänkt göra ett dugg för att få slut på kollektivanslutningen, riksdagsbeslutet från förra året — om det också upprepas i dag - kommer att nonchaleras. Det är bl.a. mot den bakgrunden som vi från moderata samlingspartiets sida har funnit att en lagstiftning är nödvändig. Visst är det bra att riksdagen gör uttalanden och markerar sin inställning i sådana här principiella frågor, men det vore bättre om det verkligen hände någonting på området.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

Herr talman! En av de grundläggande principerna i en demokrati är den enskildes rätt att fritt och utan varje inblandning av utomstående ta ställning i politiska frågor och dessutom utöva sin rösträtt. Vallagens bestämmelser om skydd för valhemligheten är ju ett uttryck för den här tanken. Varje människa skall i ett demokratiskt land fritt och självständigt bilda sig sin politiska åsikt. Utifrån denna grundläggande rättighet är det alltså mycket främmande för demokratin att människor av en viss kategori i klump ansluts till en politisk rörelse. Varje människa måste fritt få bestämma om hon eller han vill tillhöra ett politiskt parti, och i så fall vilket, eller kanske rent av stå utanför de politiska bindningarna. Det är alltså otillfredsställande att en intresseorganisations medlemmar genom ett majoritetsbeslut kan anslutas till ett politiskt parti utan att själva ha uttryckt önskemål om det eller ens samtyckt till det. Att en enskild facklig medlem har reservationsrätt i fråga om beslut av detta slag är ett klent, för att inte säga helt oförsvarligt argument för tillämpningen av en sådan princip. Riksdagen har ju haft anledning att ta ställning till den här frågan många gånger. Varje år sedan enkammarriksdagen startade har vi behandlat just det här ärendet. Fram till 1972 avvisade riksdagen tanken, att man borde uttala att det är demokratiskt betänkligt och felaktigt av ett politiskt parti att tillåta kollektiv anslutning. Förra året kom frågan om politisk kollektivanslutning upp i samband med att vi behandlade författningsreformen. För första gången uttalade riksdagen — med stor majoritet — att de missförhållanden, som här föreligger, inte i första hand bör ändras genom lagstiftning utan genom åtgärder från partiernas egen sida. Det beslutet låg helt i linje med den hållning som vi från folkpartiet intagit i den här frågan. Riksdagen uttalade att man fann det naturligt att endast de registreras som medlemmar i ett politiskt parti som individuellt begär sitt inträde i detsamma. Utskottet har till dagens behandling noterat att man nu liksom tidigare av principiella skäl motsätter sig just lagstiftning, men jag tycker att utskottet borde kunna kosta på sig att ändå tala om att riksdagen förra året beslöt enligt det uttalande jag har refererat till. I anledning av att riksdagen gjorde detta klara ställningstagande i fjol — nämligen att individen skall ha frihet och rätt att välja politisk gemenskap — har vi från mittenpartierna inte funnit skäl att aktualisera frågan vid årets riksdag. Men eftersom frågan från andra utgångspunkter har kommit upp så blir den ändå diskuterad här i dag. Värt att notera med anledning av fjolårets beslut var att enligt tidningsuppgifter såväl statsministern som den socialdemokratiske partisekreteraren efter beslutet uttalade sig mycket förklenande och nonchalant om detta riksdagsbeslut. Det skulle vara intressant att få veta om det socialdemokratiska partiet i sin helhet har en sådan nonchalans mot riksdagsbeslut som man ogillar eller om detta skall betraktas som ett olycksfall i arbetet. Statsministern funderar kanske på den här problematiken, eftersom han ännu icke har besvarat vare sig en enkel fråga eller en interpellation beträffande kollektivanslutning av enskilda personer till politiska partier. Interpellationen väcktes i februari, och den enkla frågan har uppskjutits från vårriksdagen; båda är ännu obesvarade. Utskottet kostar på sig enbart två retoriska meningar. Den sista meningen innebär verkligen att slå in öppna dörrar, då man säger att det måste tillkomma fackliga organisationer att fatta beslut i-egna angelägenheter. Ja, självfallet. Men vad saken gäller är ju de politiska partiernas sätt att arbeta, inte fackföreningarnas interna angelägenheter. Det tycker jag, herr talman, är utomordentligt angeläget att understryka. Det politiska partiväsendet utgör ju en integrerad del av det konstitutionella systemet i vårt land. Att riksdagen anslår medel till politiska partier, och att kommuner och landsting har rätt att göra detsamma, visar med all tydlighet att statsmakterna inte bara sanktionerar partiernas verksamhet utan också aktivt vill stödja dem. Därför kan det inte gärna göras gällande att de politiska partiernas verksamhet skulle vara något som riksdagen inte har att göra med. Tar man del av den debatt som har förts i den här frågan under årens lopp i riksdagen, så finner man att det främst har hänvisats till den historiskt betingade gemenskapen mellan den politiska och den fackliga arbetarrörelsen — med andra ord: så har det varit och så bör det också vara. Men det är ju i grunden ett mycket konservativt betraktelsesätt. All progressiv reformverksamhet innebär i själva verket ett avståndstagande från den typen av tankegångar, och det förrädiska med den argumentationen är ju också att man så lätt bortser från att förhållandena radikalt förändrats i många avseenden. Den politiska situationen var ju annorlunda när rösträtten var starkt begränsad. Arbetarklassen var då i stort sett politiskt omyndig, och det innebar självfallet ett allvarligt handikapp för stora grupper av människor. Ett av de främsta politiska målen då var ju den allmänna och lika rösträtten. I de strider som fördes om tvångsanslutningen och sedan om kollektivanslutningen framhölls ofta att det var frånvaron av allmän rösträtt som gjorde det nödvändigt att tillämpa denna metod och att den senare kunde avskaffas. Jag har tidigare i någon debatt här i riksdagen nämnt att Hjalmar Branting i början av detta sekel hävdade att man nog skulle komma till en stor samstämmighet, där man skulle besluta om organisationsformer som innebar att man mera kunde skilja på det fackliga och det partipolitiska. Vad det rör sig om är alltså de politiska partiernas arbetsformer eller rättare sagt ett visst partis privilegier — ett parti som då inte drar sig för att trampa på den personliga integriteten på ett område, där vi i andra sammanhang i stor enighet är ytterst angelägna om att skydda varje medborgare. r kan det inte bli en debatt om mer eller mindre starkt engagemang för att stärka den fackliga rörelsens arbets möjligheter. Det måste ske på andra vägar. Vi vet att det inte finns någon facklig organisation som har möjlighet att samla alla medlemmar till samma samhällssyn. Och därför består den fackliga styrkan i stället i att man, trots olika politiska värderingar, med ömsesidig respekt i dessa frågor ändå kan arbeta för gemensamma fackliga mål: för bättre villkor i arbetslivet, för kravet på medbestämmande och för en mänskligare arbetsmiljö. På den punkten vill vi från liberalt håll helhjärtat ställa upp. Vi hävdar alltså att den partipolitiska friheten närmast stärker den fackliga solidariteten, och därför finns det anledning för riksdagen att i år upprepa det beslut som fattades i samband med författningsreformen — för övrigt det enda säryrkande som då vann kammarens bifall. Jag yrkar alltså, herr talman, bifall till reservationen 2 vid konstitutionsutskottets betänkande nr 54.

Herr talman! Kollektivanslutning till politiskt parti är en fråga som återkommit ganska regelbundet i riksdagen. Om inte socialdemokraterna medverkar till att undanröja denna form för anslutning av medlemmar, så är det väl risk för att frågan även i fortsättningen återkommer regelbundet. Det är nämligen tacksamt för de borgerliga att angripa denna företeelse. Moderaterna återkommer med kravet på lagstiftning och mittenpartierna förordar uttalanden. Efter 1973 års beslut i kollektivanslutningsfrågan måste man säga att nu ligger faktiskt bollen hos socialdemokraterna. Det återstår att se hur de tänker handla i framtiden. Från vänsterpartiet kommunisterna har vi länge hävdat att kollektivanslutning till politiskt parti i princip inte är försvarbar. Vi menar att fackföreningsrörelsens uppgift att företräda sina medlemmars intressen bäst fylls av en facklig rörelse, som behåller organisatorisk självständighet gentemot politiska partier. Däremot har vi slagit fast att det är både nödvändigt och riktigt att fackföreningsrörelsen i skilda lägen stöder politiska organisationer. Detta bör dock ske på basis av organisatorisk självständighet och på fackföreningsfolkets egna villkor. Facklig och politisk samverkan är nödvändig, men kollektivanslutning av medlemmar till ett politiskt parti kan inte vara den enda eller lämpliga formen. Denna ståndpunkt har vi framfört vid tidigare debatter och vill gärna göra det också i dag. Vi har även med skärpa framhållit att när borgerliga politiker går till angrepp mot kollektivanslutningen är det inte av omtanke om fackföreningsmedlemmarna. Vi har tidigare i dag diskuterat frågan om kyrkans skiljande från staten. Där visar det sig hur man från borgerligt håll ser på den formen av kollektivanslutning. Kollektivanslutning av hela folket via statskyrkan accepteras. En kollektivanslutning som tjänar de borgerligas intressen har man inget emot. Moderaternas krav på lagstiftning har avvisats vid varje tillfälle — så sker också denna gång. Uppenbart är väl ändå att just oviljan från socialdemokraterna att ta det minsta steg för att undanröja kollektivanslutningen ger näring åt kravet på lagstiftningsåtgärder. Socialdemokraterna i utskottet avvisar lagstiftningskravet av principiella skäl och uttalar att det måste tillkomma de fackliga organisationerna att fatta beslut i egna angelägenheter. Medan man förra året endast anförde att man ”vidhåller sin sedan länge intagna ståndpunkt” i lagstiftningsfrågan, har man i år upphöjt den till en princip. Att fackliga organisationer skall besluta i egna angelägenheter är självklart. Men tydligen vill man i detta sammanhang anföra denna självklarhet som skäl för att riksdagen inte skall befatta sig med frågan om kollektivanslutning till politiskt parti. Och då är det något annat. Naturligtvis regleras också en rad andra frågor genom riksdagsbeslut utan att man fördenskull kränker organisationernas självständighet. Sättet att rekrytera medlemmar till ett politiskt parti bör ses som en sådan fråga. Här handlar det om vilken principiell syn man skall ha på formerna för anslutning av medlemmar till politiskt parti, icke om en inblandning i fackliga organisationers inre angelägenheter. Detta bör understrykas. Centerpartiet och folkpartiet motiverar sitt yrkande om avslag på lagstiftningskravet efter ungefär samma linje som i fjol. I likhet med socialdemokraterna har man i någon mån skärpt formuleringarna från förra året. När vänsterpartiet kommunisternas förslag till uttalande fälldes förra året, röstade vi för den reservation som kvarstod i slutvoteringen. Det innebar bl.a. att riksdagen anförde följande: ”Nuvarande missförhållande bör icke i första hand förändras genom lagstiftning utan genom åtgärder från partiernas sida. Det är utskottets förhoppning att det genom opinionsbildning mot kollektivanslutningen skall visa sig vara möjligt att förmå partierna att själva bringa detta förfarande ur världen, så att som medlemmar endast registreras personer, Därmed har riksdagen uttalat en bestämd mening i frågan. Men om man sedan skall upprepa denna vid varje tillfälle som en moderatmotion om lagstiftning avvisas kan ifrågasättas. Den vid utskottets betänkande fogade reservationen 3, som jag ber att få yrka bifall till, utgår från vår principiella syn på kollektivanslutningen och hänvisar till 1973 års riksdagsuttalande. I den reservationen finns en avgörande skillnad i förhållande till reservationen 2, eftersom vpk-reservationen tar upp kollektivanslutningen i hela dess vidd, alltså även den form av kollektivanslutning som för närvarande påtvingas hela folket via statskyrkan. Vill man verkligen angripa förhållanden som innebär att människor blir anslutna till ett parti eller ett trossamfund utan att individuellt ha begärt inträde, så måste man inta den ståndpunkt som vi från vänsterpartiet kommunisterna har intagit. Man kan inte angripa den ena olägenheten och blunda för den andra.

Herr talman! Anslutning av enskilda personer till det socialdemokratiska partiet sker fortfarande genom beslut av andra och oftast utan att den som berörs av beslutet har en aning om det. I många fall får han inte heller veta om det. Sedan hänvisar man till reservationsrätten, men det är ju ett hån mot alla dem som inte ens har fått veta att de tillhör regeringspartiet. Och att reservera sig är inte heller så lätt alla gånger. Det händer att personer som vill reservera sig utsättes för regelrätta förhör om varför de vill reservera sig och uppmanas att inte göra det. Vidare förekommer det att människor vid dessa övertalningsförsök förmås att avslöja vilket parti de röstar med. Enbart avlämnande av en skriftlig reservation resulterar ofta i att vederbörande misstänks för att inte vara socialdemokrat. Det har till följd att många drar sig för det obehag som det kan medföra att reservera sig. De många invandrare som inte kan svenska — det är en stor grupp — kan också bli medlemmar i SAP genom kollektivanslutning utan att ha en aning om vad det är fråga om. De som förstår betydelsen av kollektivanslutningen kanske är rädda att stöta sig med svenskarna eller kommer från länder där man inte får kritisera och törs därför kanske inte heller opponera mot de mäktiga i Sverige. I en SIFO-undersökning för ett par år sedan tillfrågades ett representativt antal LO-medlemmar om de var medlemmar i något politiskt parti. Eftersom genomsnittligt ca 40 procent av LO-medlemmarna var kollektivt anslutna och rätt många måste antas vara frivilligt anslutna även till andra partier, borde minst 45 procent ha svarat ja. Men andelen ja var endast 8 procent. Det visar att reservationsrätten är meningslös — bara ett fåtal vet att de blivit socialdemokrater genom beslut av andra. Det är i de flesta fall ett socialdemokratiskt styrt representantskap som beslutar. Vår kritik är en kritik av det socialdemokratiska partiet, som stimulerar de fackligt aktiva socialdemokraterna att genomdriva kollektiv anslutning Konstitutionsutskottets socialdemokrater försvarar sin inställning på drygt två rader. Man säger att det måste tillkomma fackliga organisationer att fatta beslut i egna angelägenheter. Det är helt riktigt när det gäller fackliga frågor. Då är det fråga om beslut i egna angelägenheter. Men uttalandet är förvånande för att komma från konstitutionsutskottet — låt vara att det är från dess socialdemokratiska ledamöter. Kollektivanslutningen är ingen intern fackföreningsangelägenhet. Frågan om upphävande av detta system är en fråga om elementära demokratiska frioch rättigheter. I en demokrati organiserar man sig politiskt på grundval av sina åsikter och efter eget beslut — inte genom beslut av andra. Dessutom överensstämmer inte kollektivanslutningen i Sverige med FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna, där det heter att ingen må tvingas tillhöra organisation. Kollektivanslutningen kränker också den personliga integriteten. Det finns bara ett riksdagsparti som har ordet demokrat i sitt partinamn. Men märkligt nog är det just det partiet som inte anser sig kunna få tillräckligt antal medlemmar på vanligt, hyfsat sätt utan måste tvinga folk att bli medlemmar. Det är också för socialdemokraterna mycket en fråga om pengar. Det erkände socialdemokraten Nils Kellgren i debatt i andra kammaren den 15 februari 1967. Han sade då bl.a. följande: ”Frågan om kollektivanslutning är i mycket hög grad — det kan man aldrig komma ifrån — en fråga om finansiering av politisk verksamhet.” Där är det sagt. Enligt de uppgifter jag fått uppgår det socialdemokratiska partiets inkomster av medlemsavgifter från frivilligt anslutna medlemmar till 1,2 miljoner kronor och till hela 10,6 miljoner kronor från kollektivt anslutna medlemmar. Det kunde ju vara intressant att få höra om någon av det socialdemokratiska partiets representanter i denna debatt kan verifiera att dessa siffror är riktiga. Det brukar ju vara så att storvärvare bland dem som värvar medlemmar till politiska partier får något pris för sina insatser. Det kanske är några storvärvare som fått fina priser av det socialdemokratiska partiet när de värvat kollektivanslutna medlemmar — genom att själva fatta beslut om det. Närmare 90 procent av medlemsavgifterna till SAP skulle alltså komma från mer eller mindre mot sin vilja anslutna medlemmar. Den socialdemokratiska profiten på fackföreningsrörelsen känner inga gränser. Man använder fackförbundspressen till att bedriva ensidig politisk propaganda och ständigt klanka på de medlemmar som inte har socialdemokratisk uppfattning. Man använder de fackliga förtroendemännen till att driva socialdemokratisk propaganda på möten och arbetsplatser. Man tar emot ekonomiska anslag av stora mått från fackföreningsrörelsen. Så långt kan det möjligen accepteras i en demokrati. Men när man sedan beslutar att fackföreningsmedlemmarna, vare sig de vill det eller inte, skall anslutas till det stora regeringspartiet, då har man definitivt gått för långt i ett demokratiskt samhälle. Då har man kastat demokratin över bord för att tillfredsställa profitbegäret i dess mest odemokratiska skepnad. Det borde vara ovärdigt även det socialdemokratiska partiet att räkna in medlemmar i sitt parti utan att fråga efter deras uppfattning. Vi har vid flera tidigare riksdagar diskuterat dessa frågor, och jag har för varje år som frågan varit uppe hoppats att det skulle vara sista gången som den här frågan behövde tas upp. Jag har hoppats att skammen över det odemokratiska handlandet skulle ha blivit socialdemokraterna för tung och att de förnuftets och rättvisans röster som finns även bland socialdemokraterna skulle segra så att systemet med kollektivanslutning avvecklas. Det är möjligt att det sker på sikt, men eftersom det ännu inte har skett så vill jag yrka bifall till reservationen nr 1. Det är dock allt fler socialdemokrater som reagerar sunt. Vid ett möte med Metalls avdelning 179 i Söderfors dit 120 av avdelningens 1800 medlemmar kommit beslöts med ca 90 procentig majoritet att inte kollektivansluta avdelningen. Det är ett exempel på att man reagerar sunt. Flera socialdemokratiska tidningar med Aftonbladet i spetsen har också uttalat sig mot kollektivanslutningen. Enligt en tidningsartikel i går har även en socialdemokratisk ledamot av denna kammare sagt att det är en viktig fråga för honom att kollektivanslutningen kommer bort. Måtte det bli fler sunt tänkande socialdemokrater. Representanter för vårt land med statsministern i spetsen uttalar sig ofta och gärna, och ibland med rätta, om odemokratiska missförhållanden i andra länder. Det skulle ge ett betydligt bättre intryck om man från regeringshåll först såg till att demokratin fungerar tillfredsställande i vårt eget land och att ingen genom beslut av andra känner sig tvingad att vara medlem i herr Palmes parti. Vi måste komma fram till att alla medborgare tillförsäkras rätten att själva, utan obehörig påtryckning, besluta om vilket politiskt parti man vill tillhöra. Det tillhör en demokrati.

Herr talman! Man kan aldrig upphöra att förvåna sig över den energi de övriga partierna i den här riksdagen varje år lägger ner för att genom riksdagsbeslut förbjuda kollektivanslutningen till de socialdemokratiska arbetarekommunerna. Man frågar sig vilket det verkliga syftet är när man vill kringskära de fackliga organisationernas rättigheter att själva bestämma. Det är knappast omsorgen om den enskilde arbetstagaren. Nej, det ligger nog närmare till hands att det är samarbetet mellan den fackliga och politiska arbetarrörelsen man vill komma åt. Varifrån kommer kravet att förbjuda kollektivanslutningen? Vilka grupper företräder man? Finns det en bred opinion inom fackföreningsrörelsen som vill slopa kollektivanslutningen? I så fall skulle det inte finnas någon kollektivanslutning, och den skulle i varje fall inte öka. Jag skulle i det sammanhanget vilja säga till herr Björck i Nässjö att om opinionen mot kollektivanslutningen vore så stark som herr Björck vill hävda, skulle det inte bli någon kollektivanslutning. Herr Björck ställde också en del frågor till herr Sten Andersson i Stockholm som denne får. besvara själv. Men herr Björck frågade också om kollektivanslutningen måste bestå för all framtid. Jag vill då säga att det kommer den självfallet att göra så länge de fackliga organisationerna själva vill ha det så. Det tillhör också de mänskliga frioch rättigheterna att inom de fackliga organisationerna bestämma i den här frågan. Eller har det kanske bildats någon opinion som bara de borgerliga partierna har fått ta del av? Jag har själv i varje fall inte mött den. Tvärtom får partiet efter varje debatt i den här frågan nya ansökningar om kollektivanslutning. Det är inte utan att man med fog kan misstänka att det är den fackliga rörelsens självbestämmanderätt man vill kringskära och att det här är första steget. En splittring inom den fackliga rörelsen och en spricka mellan den fackliga och den politiska delen av arbetarrörelsen skulle säkert ses positivt av övriga partier. Jag vill, herr talman, påstå att det här är ett angrepp på den fackliga rörelsens rätt att själv bestämma, och jag tycker inte att man skall lagstifta om eller lagstifta bort den i den här kammaren. Man har valt fel väg. Hotet mot det fackliga-politiska sambandet gör i stället att man ännu hårdare slår vakt om sin rätt att inom den fackliga rörelsen själv bestämma sin målsättning och sina uppgifter liksom rätten att själv bestämma hur man skall förfara med kollektivanslutningen. Jag har själv erfarenhet av det. Efter den debatt som vi senast förde i denna fråga här i kammaren kom det till den sektion i Kommunalarbetareförbundet, som jag tillhör, en skrivelse från en grupp centersympatisörer om krav på att kollektivanslutningen skulle upphöra. Mötet var mycket väl besökt, och en överväldigande majoritet beslöt att avslå skrivelsen, varefter gruppens centerpartister steg upp och lämnade mötet. Man ansåg sig inte ha någonting mer där att göra. Det är alltså så man ser på det fackliga arbetet från centerns sida. Övriga viktiga frågor på dagordningen intresserade inte. Jag kan för övrigt nämna att vi enbart i Västerbotten det senaste året fått ansökningar om kollektivanslutning för cirka 3 000 arbetstagare, och efter vad jag har erfarit kommer det fler. Man har ju nu och då kunnat läsa i pressen att centern skall bilda klubbar på arbetsplatserna, bli verkligt fackligt aktiva. Herr Boo har också sagt att centern har många sympatisörer — och får många fler — som är fackligt aktiva. Man kommer också att gå ut i fackliga val med partibeteckning. Om man nu får tro dessa uppgifter i pressen, hälsar vi det självfallet med tillfredsställelse. Det är alldeles utmärkt att centern kliver fram ur buskarna och vågar ta en ordentlig debatt på arbetsplatserna. Det har inte varit så mycket av den saken hittills.

Det är där den hör hemma. Jag tycker att ni, som så enträget arbetar för att förbjuda kollektivanslutningen, skulle använda krafterna till att föra en sådan politik som inger förtroende även hos arbetstagarna. Man kan ju ställa sig frågan: Vad är det för fel på alla andra partiers politik, eftersom man utgår ifrån att inget annat än den socialdemokratiska passar den fackliga rörelsen? Herr talman! Jag vill med det yrka bifall till konstitutionsutskottets hemställan.

Herr talman! Fru Hansson frågade var opinionen mot kollektivanslutningen fanns, som jag hade talat om. Jag skall inskränka mig till att bara ge ett enda exempel. För ett antal veckor sedan beslöt man i Sandviken att kollektivt ansluta en avdelning till det socialdemokratiska par tiet. Vad hände sedan? Jo, fem gånger flera reserverade sig och utträdde än som deltog i beslutet! Det, herr talman, vill jag kalla ett exempel på den opinion som finns mot den kollektivanslutning som förekommer i dag.
Herr talman! Fru Hanssons inlägg vittnar om att hon inte har velat förstå någonting av den principdiskussion som vi för. Därutöver gav hon ett besked som var synnerligen anmärkningsvärt. Hon sade att kol lektivanslutningen kommer att bestå. Jag skall inte kommentera detta — hennes partivänner får väl senare antingen verifiera riktigheten härav eller göra invändningar mot hennes påstående. Det exempel som hon sedan tog från ett möte någonstans i Stockholm tycker jag är utomordentligt talande för den oerhört olustiga situation som råder med denna typ av kollektivanslutning. Jag underströk mycket bestämt i mitt inlägg tidigare att från centern ser vi det som en naturlig sak att alla arbetstagare skall vara fackligt organiserade. Lika självklart är att de aktivt skall verka i sin förening. Men det måste finnas en förutsättning härför, och den finns inte om det nuvarande systemet med kollektivanslutning fortsätter. Sedan är det väl alldeles uppenbart att vi inom centern upplever trycket på oss att någonting måste göras mot kollektivanslutningen, därför att ett ständigt ökande antal LO-anslutna röstar med centern. Av våra en och en kvarts miljon väljare är en mycket stor del LO-anslutna. De finner det naturligtvis olustigt att kollektivt bli anslutna till ett annat parti än det de stöder. Är det därtill medlemmar i centerpartiet kommer problemet med det dubbla medlemskapet i politiska partier in i bilden. Det är, fru Hansson, principerna vi diskuterar, och jag hoppas verkligen att vi kan vara överens om att både de fackliga föreningarna och de politiska partierna har sådan styrka att de kan verka självständigt och att de också självständigt kan söka de kontakter och det samarbete som de anser riktiga och viktiga för sina intressen.
Herr talman! Fru Hansson frågade varför vi vill beskära de fackliga organisationernas rätt att själva få bestämma. Hon har tydligen inte lyssnat på de tidigare inläggen. Såvitt jag har förstått har ingen föreslagit det. Däremot vill man ta ifrån SAP ett odemokratiskt privilegium. Problemet gäller alltså mera hur partierna fungerar än hur de fackliga organisationerna arbetar. Finns det en bred opinion för detta? frågar fru Hansson. Jag vågar påstå att det finns det, eftersom två tredjedelar av de LO-anslutna medlemmarna står utanför den kollektiva anslutningen. När vi senast i riksdagen hade uppe detta ärende blev det en stor majoritet för att en politisk anslutning skall vara ett personligt ställningstagande. Det här är alltså inte ett angrepp på den fackliga rörelsen — möjligen ett angrepp på en odemokratisk kvarleva. Vad är det för fel, fru Hansson, på ett system där varje individ får bestämma vilket parti hon eller han vill tillhöra? Vederbörande kanske t.o.m. vill stå utanför de partipolitiska fållorna. Man kan naturligtvis reflektera över varför socialdemokraterna är så benägna att vidmakthålla ett system som även de egna ofta har fördömt. Många av dagstidningarna, flera facktidningar, åtskilliga inom den fackliga rörelsen hör till de kritiska rösterna. Kan det vara ett fackligt motiv? Knappast. TCO och andra förbund har ingen politisk kollektivanslutning och hävdar sina fackliga intressen väl. Kan det vara medlemmarnas självklara önskan? Inte det heller. Jag sade nyss att två tredjedelar av LO medlemmarna står utanför. Kan det vara ett ekonomiskt skäl på grund av de medlemsavgifter som flyter in till SAP-kassan? Kanske! De 10-20 miljonerna är självfallet lockande att lägga beslag på. Därför menar jag att det endast finns ekonomiska och andra snäva partiintressen från ett parti som gör sig till förmyndare över enskilda människors självklara rättighet att själva välja den politiska gemenskap man önskar. Den princip vi hävdat i debatten och som jag vill föra till torgs är att det fackliga arbetet skall ha en självständighet utan partipolitiska bindningar och att vi skall försöka få till stånd ett förtroendefullt samarbete inom den fackliga rörelsen trots skilda politiska värderingar i vissa andra frågor.
Herr talman! Jag skulle bara vilja han talar om att det var fem gånger fler som reserverade sig än som ville gå med i kollektivanslutningen i Sandviken, att det visar att demokratin fungerar. Det fanns alla möjligheter för dem som inte ville vara med att reservera sig. Hur det nu än var i Sandviken så hade dis säga till herr Björck i Nässjö när kussionen om kollektivanslutning förts mycket noggrant i varje klubb innan man fattade beslut, vilket gjordes i helt demokratisk ordning. Herr Boo säger att reservationsrätten inte fungerar så bra som vi tror inom vårt parti. Men just vad herr Björck sade om reservanterna i Sandviken visar ju att det går bra att reservera sig. Enligt vad jag erfarit från min fackliga verksamhet har det inte varit några som helst problem Vi har många socialdemokrater som reserverar sig mot kollektivanslutning, vilket man självfallet har all rätt att göra. Man kanske vill vara enskilt ansluten i stället. Herr Jonsson i Alingsås säger att det här inte alls är fråga om något angrepp mot den fackliga rörelsens bestämmanderätt, utan det är ett angrepp mot SAP, som borde säga till om att man bör sluta med kollektivanslutning. Menar då herr Jonsson att vi skulle avvisa ansökningar om kollektivanslutning till vårt parti? Det ser jag som en kränkning av den fackliga organisationens rätt att själv bestämma. Vill ni verkligen förbjuda det socialdemokratiska partiet att effektuera beslut som fattats inom den fackliga organisationen i vanlig demokratisk ordning? Det är detta saken gäller. Det är ett angrepp på fackföreningsrörelsens rätt att själv bestämma om sina angelägenheter. Detta är en angelägenhet för de fackliga organisationerna och inte för det socialdemokratiska partiet
Herr talman! Jag måste erkänna att fru Hanssons anförande verkligen förvånar mig. Hon tycker inte att det är någonting märkligt att fem gånger så många reserverade sig, för att stå utanför det socialdemokratiska partiet, som det antal fackföreningsmedlemmar som var med och beslutade om kollektivanslutningen. Hon sade att det är bra om demokratin fungerar på det sättet. De fick ju reservera sig! Men är det, fru Hansson, verkligen ett bra system som ibland ger så orimligt höga reservationssiffror? Fru Hansson säger att det inte är så farligt därför att beslutet fattas i demokratisk ordning. Men, herr talman, detta är ingen som helst ursäkt. Vi kan i denna kammare fatta rent absurda beslut i fullt demokratiska former. Men det gör inte besluten i och för sig på något sätt bättre att vi iakttar alla de demokratiska formerna om förslagen redan från början är tokiga. Reservationsrätten är inte någon patentlösning. Vad innebär det om man reserverar sig? Då tvingas man att omedelbart bekänna färg. Man tvingas i alla fall att tala om för sina arbetskamrater att det partiet vill man inte bli ansluten till. Det är också en demokratisk rättighet, herr talman, att inte ha någon offentlig politisk åsikt. Det är en rätt som vi inte kan förmena någon. Sedan kan jag inte underlåta att uttrycka förvåning över en annan sak som fru Hansson sade. I sitt första inlägg talade hon om att hon inte kunde finna någon opinion mot kollektivanslutning, men i sitt senaste inlägg sade hon att det t.o.m. är många socialdemokrater som reserverar sig mot kollektivanslutningen. Det kan jag inte tolka på annat sätt än att det även inom det socialdemokratiska partiet finns en utbredd opinion mot kollektivanslutning. Det är bara förvånande att den opinionen inte kommer till uttryck här i kammaren när man röstar. Då tycks av någon anledning uppslutningen vara hundraprocentig.
Herr talman! Fru Hansson frågar patetiskt: ” Skall vi då avvisa de mängder som vill kollektivt ansluta sig till SAP?” Mitt svar är ja. Däremot — hälsa de medlemmar välkomna som av socialistisk övertygelse söker sig till det socialdemokratiska partiet! Jag tycker att fru Hansson, och kanske flera, ändå måste besinna att det har hänt en hel del under den tid som man talat om det historiska sambandet, ett samband som i större eller mindre utsträckning har existerat och som det kanske kunde finnas ett visst fog för under svunnen tid. Men vi har ju fått allmän och lika rösträtt, vi har fått arbetsdomstolen, begränsning av arbetstiden och löntagarinflytande över företagen via styrelseposter. Vi har fått flera av dessa saker i samverkan mellan liberaler och socialdemokrater. Situationen är nu en annan än den som rådde vid seklets början, då Hjalmar Branting sade att det fanns anledning att ändra på den bindning som då existerade. Jag anser dessutom att problemet har fått en betydligt större dimension genom storavdelningarnas tillkomst, där det finns ett representantskap på en eller ett par procent, ett femtiotal människor som representerar flera tusen medlemmar. Med knapp majoritet genomdriver de ett beslut, och det visar sig sedan att de som stått för detta beslut är färre än de som dagen efter reserverar sig mot det. Vad vi enligt min mening skall göra för att främja den fackliga verk samheten och stödja de politiska partiernas vitalitet är att hävda den politiska friheten och den fackliga solidariteten. Det är en liberal tes som även andra partier har möjlighet att ställa upp bakom. Vi menar att den fackliga rörelsen har anledning att stå fri från partipolitiska bindningar för att bättre kunna tjäna sina medlemmars intressen. Som politiker har vi ansvar för att inte sätta oss över sådana självklara demokratiska principer.
Herr talman! Jag skulle bara vilja säga till herr Björck i Nässjö när han beskärmar sig över att det skall behöva vara så många reservationer mot kollektivanslutningen: Skall vi då förbjuda reservationerna? Det går faktiskt till så att frågan väcks i den fackliga organisationen. Sedan diskuterar man. Alla som är på mötet, alla som vill diskutera frågan har möjlighet att göra sin stämma hörd i sektionen, på klubben och vidare i avdelningen via representantskapet. Och representantskapet beslutar i enlighet med vad man har fått fram på klubbarnas möten. Herr Jonsson i Alingsås svarar ja på min fråga, men vi arbetar inte på det sättet inom vår rörelse. Vi slår vakt om självbestämmanderätten, och vi har faktiskt större förtroende för våra fackliga organisationers bestämmanderätt än vad herr Jonsson har.

Herr talman! Så behandlar riksdagen återigen en motion rörande kollektivanslutning till ett politiskt parti, närmare bestämt SAP. De borgerliga partiernas företrädare får chansen att framstå som demokratins främsta värnare och detta på grund av att socialdemokratin inte insett fackföreningsrörelsens bästa — och för all del det egna partiets — och rensat ut det odemokratiska oskick som det innebär att människor mot sin vilja ansluts till ett politiskt parti. Den debatt som årligen upprepas har blivit en borgerlig käpphäst och citeras livligt i dagspressen. Detta skadar självfallet fackföreningsrörelsen, och borgerliga syften uppnås. Men skulden för detta faller tungt på dem som gett chansen till angreppen. Det är inte lätt att arbeta ute på fältet för facklig slagkraft genom största möjliga anslutning, när vi möts av argumentet att man visserligen vill vara med i en fackförening för kamp för gemensamma intressen men inte önskar gå in i ett politiskt parti. Därmed är inte sagt att fackföreningsrörelsen inte skulle stödja och samverka med partier som man anser för dess talan i riksdagen. Men detta bör ske på basis av organisatorisk självständighet. Vpk är emot en lagstiftning —- som krävs i motionen — som ingriper i fackföreningsrörelsens göranden och låtanden. De som kräver lagstiftning i det här sammanhanget brukar vara väldigt restriktiva när det gäller lagstiftning som riktar sig mot bolag och bolagsstyrelser. Det är typiskt för den här frågans behandling att de borgerliga skriver motioner i riksdagen, medan vpk tar upp kampen ute i fackföreningarna och på arbetsplatserna. Det är medlemmar av vänsterpartiet kommunisterna tillsammans med progressiva socialdemokrater och partilösa som under alla år bekämpat kollektivanslutningen och därmed hämmat densamma. Det är den kampen som lett till att inte samtliga LO-förbund har sina medlemmar kollektivanslutna till det socialdemokratiska partiet. Jag vill, herr talman, ge en belysning av hur kollektivanslutningen fungerar praktiskt. Kollektivanslutningen är främst, såvitt jag förstår, ett sätt av SAP att mjölka pengar ur fackföreningsrörelsen. Den ideologiska samhörigheten mellan SAP och fackföreningsfolket ökar ju inte med kollektivanslutningen. Tvärtom har den en stötande effekt på demokratiskt inställda människor. Det är inget fel att fackföreningsrörelsen ekonomiskt stöder partier som för rörelsens talan i riksdagen och i andra sammanhang. Därvidlag har de borgerliga partierna inget att säga, eftersom åtminstone ett av dem uppbär betydande stöd från det privata näringslivet, vilket ju också avslöjar vems talan detta parti för. Centraliseringen av fackföreningsrörelsen med allt större lokalavdelningar och representantskap som beslutande organ innebär att en mycket liten grupp fackföreningsmedlemmar beslutar i frågor om t.ex. kollektivanslutning.

Den reservationsrätt som kollektivanslutna ändå har försöker man på flera sätt förhindra att den utnyttjas. I Metalls avdelning i Stockholm, som ju är en mycket stor fackförening, gör man så att när den avgift som betalts till SAP skall återbetalas finns det på expeditionen, dit vederbörande måste vända sig, bara en kassalucka öppen. Dessutom är den öppen för det här ändamålet bara två kvällar på hela året, och mycket stora köer uppstår. Samtidigt kan det vara tomt på andra ställen, i andra kassaluckor på expeditionen. När medlemmarna skall betala in avgifterna till fackföreningen kan de göra det till en uppbördsman på arbetsplatsen, men när de vill ha tillbaka sina egna pengar måste de åka in till fackföreningsexpeditionen och stå i kö där. Om en reservant råkar vara sjuk eller upptagen de aktuella kvällarna och inte har råd att ta ledigt de dagar då reservantpengarna betalas ut, får han heller inte ut pengarna. Jag känner själv flera reservanter som låter pengarna frysa inne därför att det är för mycket besvär med att hämta ut dem. Det är också stötande att avgifterna till SAP tas ut först, och sedan kan de återbetalas till reservanterna endast med mycket stora besvär och ansträngningar från reservanternas sida. Dessutom finns i många kollektivanslutnas avdelningar ingen möjlighet att återfå pengarna. Det här är självfallet bara utanverket på kollektivanslutningen. Det verkligt stötande är givetvis att en liten klick människor kan ansluta en stor mängd andra människor till ett politiskt parti trots att de senare inte vet det. Jag vill med det anförda, herr talman, yrka bifall till reservationen IX

Herr talman! Fackföreningsrörelsens samarbete med och stöd till det socialdemokratiska partiet irriterar på den borgerliga kanten. Jag kan förstå det. Vi vet — och det vet de på den sidan också — att de har mycket små möjligheter att ta makten i det här landet så länge fackföreningsrörelsen och partiet samarbetar. Det kan då vara intressant att undersöka varför fackföreningsrörelsen stöder det socialdemokratiska partiet. Jo, helt enkelt därför att det är det enda partiet som tillvaratar dess intressen. Stora framgångar har nåtts i det samarbetet, och man kan säga att vi tillsammans har omvandlat det här samhället i för oss rätt riktning. Jag skulle vilja peka på den demokratiseringsprocess som har ägt rum sedan det socialdemokratiska partiet fick makten. Jag skulle vidare vilja peka på den förändring av arbetslivets förhållanden och villkor som just nu pågår och som kommer att fortsätta. Vi vet också att löntagarna inom fackföreningsrörelsen har krav på att vi skall få en ekonomisk demokrati genomförd steg för steg, och vi kan framhålla att kravet på insyn och medinflytande har förverkligats under de senaste åren. Det här vill man från borgerlig sida förhindra, och det finns all anledning för fackföreningsrörelsen att uppmärksamma era försök till inblandning i våra egna inre angelägenheter. Folkpartiet och moderaterna har tidigare i år begärt lagstiftning i frågan. I år har folkpartiet blivit litet försiktigare, och det kan kanske finnas anledning till det. Men moderaterna återkommer ånyo med kravet på lagstiftning om förbud mot kollektivanslutning — en lagstiftning som är riktad direkt mot fackföreningsrörelsen. Jag skulle vilja säga till både herr Björck i Nässjö och andra att den patriarkaliska herrementaliteten tyvärr fortfarande finns i de mörkblå brösten. I år har man ändrat taktik litet grand i sitt resonemang. Man säger att det är det socialdemokratiska partiet som har oförskämdheten att ta emot medlemmar som beslutar att ansluta sig till partiet. Dessa uttalanden görs med motiveringen att fackföreningarna fattar beslut innebärande att medlemmarna utan egen vetskap och mot sin vilja inskrivs som medlemmar. Vad har socialdemokratiska partiet med det att göra? Det är ju fackföreningarna som fattar besluten i fråga. Man framhåller också att utträde inte kan vinnas med mindre än att medlemmen genom åtgärd röjer viss åsikt. Ja, vad har det socialdemokratiska partiet med det att göra? Det gäller i så fall fackföreningarnas åtgärder och beslut. Samtidigt menar man att det är självklart att fackföreningarna skall fatta sina egna beslut. Ja, det är ju alldeles uppenbart. Jag skall inte uppehålla mig vid herr Åkerlinds skräckskildring av kollektivanslutningens vådliga följder. Den visar bara hur litet han vet om dessa frågor. Det hävdas således att kollektivanslutningen innebär tvång. Men det är den enskilda fackföreningen som i frihet beslutar om kollektivanslutningen. Den gör det därför att det är praktiskt och framför allt därför att den härigenom kan påverka samhällsfrågorna i den riktning den önskar. Varken fackförbunden eller Landsorganisationen är anslutna eller kan fatta beslut i dessa frågor. Trots upprepade behandlingar av detta spörsmål har man såvitt jag kan se inte kunnat påvisa något tvång. Och vad skulle tvånget bestå i? Det föreligger rätt till reservation utan angivande av några skäl. Skälen för en sådan åtgärd behöver inte vara politiska utan kan vara helt andra, men de behöver inte på något sätt anges. Reservationen respekteras också. Något röjande av åsikt är det alltså inte fråga om. Jag vill allvarligt understryka att detta är fackföreningarnas egen angelägenhet. Det är fackföreningarna som själva inom sitt område skall avgöra både hur besluten skall fattas och vilka beslut som man skall fatta. Att frånta fackföreningarna denna rätt skulle vara ett utomordentligt allvarligt steg. Det är helt orimligt och omotiverat att strypa den frihet som det här är fråga om. Då skulle beskäftigheten gå litet för långt. Det skulle i så fall bli en verklig klasslag, som direkt skulle rikta sig mot de fackliga organisationerna i vårt land. Man frågar sig, som också fru Hansson gjorde, vad som i så fall kommer att bli nästa steg. Att vissa av er har betalt av storfinansen för att försöka genomföra en sådan lagstiftning känner vi till. Men trots — eller kanske tack vare —- de upprepade angreppen ökar som sagt kollektivanslutningen varje år. Det borde kanske ändå kunna bringa till någon eftertanke. Det är ett önsketänkande om ni tror och hävdar att fackföreningarna inte skall syssla med politik. Det kommer vi att göra under alla förhållanden, oavsett om det blir lagstiftning eller inte. Politikens utformning betyder så mycket för fackföreningsrörelsens medlemmar att vi över huvud taget inte kan låta bli att försöka påverka de politiska frågorna. Vi har inom fackföreningsrörelsen den uppfattningen att de politiska besluten har så pass stor betydelse att deras avgörande inte helt kan överlåtas till politiker, i synnerhet inte till borgerliga politiker. Vi kommer att göra allt för att förhindra den lagstiftning som är föreslagen. Här är flera som har varit uppe i talarstolen och trott att det är pengarna som betyder så mycket i sammanhanget, men det är det inte. Det är möjligheten att påverka de politiska besluten som betyder mest. Jag skulle vilja ge er på den borgerliga sidan en rekommendation: Sköt ni era frågor, så skall vi sköta våra inom fackföreningsrörelsen! Med anledning av de yttranden som har gjorts här skulle jag vilja vända mig helt hastigt till herrar Berndtson och Olsson i Stockholm. Jag tror att ni skall vara litet försiktigare och kanske se till att sopa framför egna dörrar. Gå till Metall i Kalmar innan ni yttrar er, så får Nr 117 Torsdagen den ES : 7 november 1974 «Som talade om att det är ett litet fåtal som sitter och beslutar om kol — ooo Hektivanslutningen. Ja, det är mycket möjligt, men vi har ett parlamen Förbud mot tariskt system i det här samhället, vi har majoritetsbeslut och vi har ni se hur man ansluter medlemmar till ert parti! Jag tror att det var herr Olsson i Stockholm och herr Björck i Nässjö kollektivanslutning den representativa demokratin. Det är hörnstenar i vårt samhällsliv, och till politiskt parti vi arbetar på precis samma sätt här i riksdagen. Det borde kanske stämma till eftertanke även i det här sammanhanget.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

Herr talman! Herr Nilsson i Kalmar säger att socialdemokraterna är det enda parti som tillvaratar arbetarnas intressen. Det var väl ändå att ta i i alla fall! Man har en känsla av att det var länge sedan herr Nilsson i Kalmar var ute och lyssnade på vad vanligt folk säger, som inte är fanatiska socialdemokrater. De säger någonting helt annat. Vad har socialdemokraterna med kollektivanslutningen att göra, frågar herr Nilsson i Kalmar. Men i nästa andetag säger han: Vi kommer att göra allt för att få behålla kollektivanslutningen, vi kommer att motsätta oss lagstiftning. — Då har man tydligen med saken att göra. Vad har socialdemokraterna med det här att göra? När man hör de socialdemokratiska talare som har varit uppe här, då undrar man om man befinner sig i ett demokratiskt land. Jag skulle tro att det är ungefär samma tongångar som man skulle ta till i en diktaturregim i Afrika, när man får höra att man borde ta hänsyn till befrielserörelserna: Vad har vi med dem att göra? Sedan säger herr Nilsson i Kalmar: Sköt ni ert, så sköter vi vårt! — Herr Nilsson, det här är även vårt. Jag är själv medlem av en fackförening; jag är kanske den ende här i riksdagen som under en tid har varit kollektivt ansluten mot min vilja, utan min vetskap. Det är i högsta grad vårt även det här. Och jag vet vad jag talar om. Jag träffar åtskilliga varje månad som har problem med de här frågorna.
Herr talman! Herr Nilsson i Kalmar säger att vi skall titta på hur vårt parti har det i Kalmar. Om jag har förstått situationen rätt, så utgör Metall i Kalmar faktiskt ett undantag. Där kan man, när man reserverar sig, låta pengarna gå till ett annat parti, men det är nog på få platser man tillämpar den principen. Det är inte så, herr Nilsson, att vpk i Kalmar tillämpar någon form av kollektivanslutning av medlemmar. Vi är som sagt principiellt emot den formen. Jag vill också i det sammanhanget säga att under den tid kollektiv anslutning tillämpats och diskuterats har åtskilliga fackföreningar letts av kommunisterna, som haft majoritet. Men man har aldrig kommit på den befängda idén att ansluta dessa avdelningar kollektivt till det kommunistiska partiet. Jag tycker inte det skall vara så svårt att fatta att man skall kunna fastställa regler för hur partierna skall rekrytera medlemmar utan att det skulle utgöra något angrepp på fackföreningarna. Så länge kollektivanslutning tillämpas av något parti använder vissa fackföreningar den formen med allt vad det innebär i fråga om negativa verkningar. Men om inget politiskt parti tillämpar kollektivanslutning så blir det heller inga kollektivanslutningar, och det innebär inte någon inblandning i fackföreningarnas angelägenheter. Jag menar att det fackliga stödet till de politiska partierna naturligtvis inte skulle upphöra och att inga band mellan den fackliga och politiska rörelsen skulle upplösas.

Herr talman! Jag kanske får be om ursäkt för att jag tar till orda så här sent. Jag har aldrig tidigare tagit till orda i den här eländiga debatten. Men det är en alldeles speciell händelse som föranleder mitt inlägg i dag. Det var nämligen en kvinnlig industriarbetare vid ett ganska stort företag i Örebro län som för några dagar sedan tog kontakt med mig och berättade en historia som faktiskt chockade mig. Jag besökte kvinnan och har fått händelsen verifierad. Hon fick i början av det här året en blankett att fylla i för att bli fackföreningsmedlem.

Men hon ville inte betala till det kollektivanslutning kände sig som om hon stod inför Pontius Pilatus. till politiskt parti — Varför är du inte socialdemokrat? — Nej, jag har valt ett annat parti, svarade kvinnan. —- Hur tror du att Sverige hade sett ut om inte socialdemokraterna hade regerat det här landet? —- Ja, det kanske rent av hade varit bättre, svarade kvinnan. Först och främst: Varför vill du inte ge pengar till det socialdemokratiska partiet när det företag som du arbetar i faktiskt ger pengar till moderaterna? Vad är det för skillnad? - Jo, svarade kvinnan, det är en avsevärd skillnad. Om företagarna frivilligt vill stödja ett politiskt parti får de väl göra det. Jag har uppfattat det så att det är frivilligt, och då har jag frivilligt valt att icke ge pengar till det socialdemokratiska partiet. = Du kanske rent av är moderat? — Ja, svarade kvinnan frejdigt, det är jag faktiskt. — Jaså, du är en sådan där som inte vill ta hand om gamla och sjuka, löd kommentaren. Det här chockade kvinnan, för hon råkade ha en gammal mor på ett sjukhem som hon offrade all sin fritid på. Hon hade också tagit upp olika problem på det här sjukhemmet och fått igenom vissa förbättringar för gamla och sjuka där. Hon var över huvud taget mycket intresserad av gamla och sjuka människor, och det är klart att hon därför uppfattade uttalandet som en ren förolämpning. Det här är fackföreningarnas problem, säger socialdemokraterna. Jo, det är klart att det är ett fackföreningsproblem. Men det är också ett ämma var man skall höra problem om mänsklig rättighet att själv få bes hemma politiskt. Finns det en bred opinion mot det här? frågar fru Hansson, och därmed har fru Hansson avslöjat att hon ingenting begriper av detta problem. Hon tänker kollektivt, i massa. Det skall finnas en stor opinion — då säger ni socialdemokrater ifrån, då är det någonting att tänka på Här gäller det en minoritet, och även om det så bara vore en enda människa, fru Hansson, som man trampar på skall man ta upp det här problemet. Det är inget hot mot fackföreningsrörelsen att ta upp ett minoritetsproblem bland de anställda. Kan inte fackföreningsrörelsen klara sig utan att trampa på oliktänkande, då är det skräp till fackföreningsrörelse. Herr Nilsson i Kalmar har ju också varit uppe i debatten, och han sade: Vad har socialdemokraterna med det här att göra? Ja, det är också ett ganska skrämmande uttalande. Herr Nilsson hade ingenting att säga om att en minoritet, en liten klick människor, anslöt väldigt många män niskor till ett visst politiskt parti — det är representativ demokrati, menade Nr 117 han. Ja, det kanske det är, herr Nilsson. Men om den här kammaren Torsdagen den i vanlig representativ ordning skulle bestämma att hela svenska folket 7 november 1974 skall tillhöra socialdemokraterna, så är det väl i alla fall ett galet beslut, men det är fattat i representativ ordning. Förbud mot Ganska långt tillbaka i tiden slogs socialdemokraterna, med all rätt, — kollektivanslutning mot det orimliga valsystem som vi då hade, där rösträtten var knuten = till politiskt parti till folks inkomst. Då skrev Verner von Heidenstam en dikt, och jag skall sluta med en travestering på den dikten, för det är pengar det handlar om: Det är skam, det är fläck på fackens baner att tvångsrekrytera för pengar.

Herr talman! Jag tänker inte som herr Ringaby be om ursäkt för att jag yttrar mig i den här sena timmen, för uppenbarligen kan klockan aldrig bli för mycket när det gäller våra ansträngningar att försöka få de borgerliga att förstå den här saken. Men efter herr Ringabys inlägg har mitt hopp på den punkten minskat till det minimala. Det har tidigare sagts från den här talarstolen i dag att argumenten i den här debatten är slitna, och det är kanske det lindrigaste man kan säga. Som ny i riksdagen kan jag definitivt inte uppleva att det vilar någon fräschör över de borgerligas argument eller att det finns någon vilja hos de borgerliga att se mot framtiden. Jag har ändå ett behov att delta i den här debatten, framför allt av den anledningen att jag själv företräder en facklig avdelning som inte är kollektivansluten. Som utgångspunkt för mitt resonemang har jag då tagit vad som står i de stadgar som man inom Landsorganisationen och de flesta fackförbund har antagit vad gäller målsättningsparagrafen. Jag citerar: ”—-—-— fackföreningsrörelsens strävan är att tillvarata de löneanställdas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet samt att därvid och i övrigt medverka till en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati”. Jag tror väl att ingen, inte ens någon i denna kammare, vill ifrågasätta fackföreningsrörelsens rätt att fatta beslut om sina mål. Och samma rätt måste naturligtvis gälla när man fattar beslut om handlingsvägen för att nå dessa mål. Ett av de väsentligaste argument som anförts i denna debatt — det har man gjort även i dag — är att fackföreningarna enbart skall syssla med fackliga frågor och inte lägga sig i politiken. Det är ett resonemang som faller på sin egen orimlighet och som för alla som varit eller som är fackligt verksamma måste framstå som ett argument med den enda fördelen att det visar en total brist på kunskap om hur en fackförening arbetar och inför vilka problemställningar den ställs. Förhoppningsvis har vi alla en gång läst litet om vår svenska historia, även om väl läsningen ibland ledde till mer eller mindre goda resultat. Vi har kanske litet olika förutsättningar att dra slutsatser av vad vi en gång har läst och lärt. Och därför tror jag att vi även i denna debatt med fördel kan gå tillbaka litet i våra kunskapsgömmor och försöka erinra oss vad vi en gång läste om det svenska samhället, dess sätt att fungera och hur det tedde sig för det stora flertalet samt framför allt vilka företeelser som tvingade fram den svenska fackföreningsrörelsen. Då kan vi också förstå varför det är en angelägenhet för fackföreningsrörelsen att engagera sig i utvecklingen av det svenska samhället. Och utifrån denna vår kunskap och framför allt från hur vi upplever dagens samhälle skulle väl ingen vilja åta sig att dra en gräns mellan vad som är att betrakta som fackliga eller politiska frågor. Det skulle då möjligen vara herr Åkerlind. Och det vore mycket intressant att få en definition av vad som är strikta fackliga frågor och var man då drar gränsen till vad vi kallar politik. Herr Åkerlind upplevde visserligen denna debatt så, att han inte levde i ett demokratiskt samhälle, men nu har han ju ändå sin demokratiska rätt att åtminstone svara på frågor och att debattera. Vi sitter ju här i huset och fattar dagligen beslut i frågor som har långtgående konsekvenser för människorna, och vi gör det som anställda och som medlemmar i en facklig organisation. Därför är det självklart att den målsättningsparagraf som jag nyss talade om måste slå fast fackföreningarnas roll och uppgift som medverkande i samhällsutvecklingen.

Detta är ett påstående som jag tror att t.o.m. herr Boo skulle kunna instämma i. Han sade nämligen själv just att det måste vara en facklig uppgift att utifrån sina idéer också utforma handlingslinjerna för framtiden. Det är alltså en uppenbar självklarhet att det är vi inom fackföreningsrörelsen som skall välja vilken väg vi vill gå för att uppnå våra syften. De argument som ständigt återkommer och som vid det här laget är välkända behöver jag inte erinra om. Jag talade nyss om vår svenska historia. När vi ändå håller på och studerar den kanske vi kan fortsätta ytterligare en bit framåt. I så fall skulle kanske oppositionens företrädare kunna förstå varför vi över huvud taget står här och talar i dag. Man kan inte förmena en förening den elementära rätten att själv fatta sina beslut. Detta gäller även beslut rörande kollektivanslutning. Jag tyckte att Anders Björck i Nässjö lät framskymta att vi på något sätt skulle vara på väg mot en uppluckring av intressegemenskapen mellan fackföreningsrörelsen och det socialdemokratiska partiet. Det måste såvitt jag förstår vara ett historielöst synsätt. Fackföreningsrörelsen har ändock sedan 1909 haft rätten att fatta beslut om kollektivanslutning.

Detta sista måste såvitt jag förstår grunda sig på bristande kunskaper om hur en fackförening fattar sina beslut eller också på en total ovilja att förstå. Det är naturligtvis inte så som Anders Björck vill göra gällande när han genomgående använder ordet ”tvingat”. Han relaterade nyss ett möte, där över en femtedel använde sig av den demokratiska rätten att reservera sig. Därmed har han uppenbarligen motsagt sig själv. Kan man reservera sig är ingen tvingad att ansluta sig. Normalt innebär ett i demokratisk ordning fattat beslut att minoriteten får rätta sig efter majoritetens beslut. Men så är det inte när det gäller kollektivanslutningen. Här har minoriteten rätten att säga ifrån. Jag upplever det som en enorm underskattning av oss som fackföreningsmedlemmar när man hävdar att vi inte skulle vara kapabla att ta ställning för eller emot. Är det som Anders Björck säger, nämligen att opinionen ute på arbetsplatserna — som jag dessutom inte tror att han möter så ofta — är emot kollektivanslutning, så skulle vi, som Lilly Hansson sade, inte ha någon kollektivanslutning. Detta är en uppenbar självklarhet. Eller menar herr Björck att hans partivänner ute på arbetsplatserna saknar insikt om sina möjligheter att reservera sig eller att gå på möten för att få till stånd andra beslut? Långt ifrån alla fackföreningar är kollektivt anslutna. Det har Anders Björck för övrigt själv upptäckt. Jag sade inledningsvis att jag representerar en avdelning som inte har valt att kollektivansluta sig. Men vi upplever det som ett hån eller en undervärdering när man tror att vi inte skulle vara kapabla att även fortsättningsvis fatta beslut i frågan, på vilket sätt vi vill uppfylla vårt mål att delta i samhällsarbetet. Är det kanske våra förutsättningar och möjligheter man ifrågasätter? Varför skall riksdagen bestämma på vilket sätt vi skall fatta våra beslut? Inte nog med att man skall inskränka rätten för fackföreningarna att fatta beslut, man skall också inskränka rätten för partiet att ta in den som ansöker om medlemskap. Jag vill gärna instämma i vad både herr Nilsson och fru Hansson sade. Vad är det för väg vi är inne på? Vi är här inne på att kränka en djupt rotad demokratisk rättighet. Vad är det för någonting man vill förbjuda nästa gång? Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Fröken Engman sade att jag den här gången har rätt att delta i debatten. Jag ber att få tacka för det, och jag hoppas att det inte är sista gången. Fröken Engman påstod att det inte går att skilja på vad som är fackligt och vad som är politiskt. Jag har under de fem år som jag var fack föreningsordförande aldrig haft några svårigheter att göra den skillnaden. Att ta ifrån den enskilde rätten att själv bestämma sin partitillhörighet är t.ex. inte en facklig fråga. Det är, som fröken Engman också sade, att tvivla på att den enskilde själv är kapabel att fatta beslut. Att tala om att man har reservationsrätt är riktigt i de fall då den kollektivanslutne får besked om beslutet. Men den Sifo-undersökning jag tidigare talade om visade att det bara var åtta procent som sade att de var anslutna till något politiskt parti. Det borde rimligen, matematiskt sett, ha varit 45 procent. Det visar att det är ytterst få av de kollektivanslutna som har vetskap om det.
Herr talman! Jag måste erkänna att jag med stort intresse lyssnade till fröken Engmans anförande. På många sätt verkar det som om de argument hon förde fram var sådana som man normalt sett brukar höra från betydligt äldre ledamöter av kammaren. Hon hade, såvitt jag kunde förstå, helt accepterat just de argument som — vilket hon själv så riktigt anmärkte i sin inledning — helt saknar fräschör. Eftersom fröken Engman uppenbarligen, enligt sin egen utsago, har ordentlig erfarenhet som fackklubbsordförande, skulle jag bara vilja ställa två frågor till henne. Den första frågan lyder: Vilka fackliga arbetsuppgifter skulle förhindras, omöjliggöras eller uteslutas om man stoppar kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet? Den andra frågan är: Vilka goda skäl har föranlett fröken Engmans fackliga avdelning att icke kollektivansluta sig till det socialdemokratiska
Herr talman! Jag vill börja med att säga att det naturligtvis kan vara roligt att missförstå vad jag säger. Jag sade inte att man hade rätt att delta, utan bara att man kunde få en känsla av att det inte ansågs demokratiskt att utnyttja den rätt man har att svara på frågor. Jag var nämligen litet rädd för att den känslan skulle bli för stark. I vad gäller kollektivanslutningen över huvud taget så har jag uppenbarligen åtminstone för moderaterna helt lyckats dölja vad jag egentligen ville säga. Både herr Björcks i Nässjö fråga och herr Åkerlinds fråga visar att de inte förstod vad jag talade om. Jag talade om fackföreningens mål i samhällsarbetet, fackföreningens rätt att också få välja väg för sina medlemmar, varvid det gäller att skapa en hygglig tillvaro både på och utanför arbetsplatsen Sedan säger herr Åkerlind att kollektivanslutningen inte är någon politisk fråga. Jag försökte förklara att på grund av att det inte går att skilja fackliga och politiska frågor, har detta med kollektivanslutningen blivit en väg för fackföreningsrörelsen att uppnå och stödja de andra mål man har i den intressegemenskap som finns. Jag vet inte hur mycket åldern har med saken att göra. Därvidlag är herr Anders Björck och jag tämligen lika. Men det är möjligt att facklig verksamhet också kan ge ett och annat i lärdom.
Herr talman! Det är inte alls roligt att missförstå varandra, och det är inte alls roligt att missförstå fröken Engman, men dess värre är det ganska lätt. Jag vill än en gång upprepa mina två frågor, som fröken Engman till ingen del svarade på. Alltså för det första: Vilka fackliga arbetsuppgifter skulle omöjliggöras eller uteslutas om man stoppade kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet? Vad är det som inte skulle fungera i fortsättningen, fröken Engman? Kan vi få svar på detta nu. För det andra: Vilka skäl har föranlett fröken Engmans egen avdelning att inte kollektivansluta sig till det socialdemokratiska partiet? Det är av intresse för kammaren att få ta del av svaren på dessa två enkla frågor, herr talman, och jag hoppas vi får svar nu eller också före debattens slut här i kväll.
Herr talman! Fröken Engman påstår att jag har sagt att kollektivanslutning inte är någon politisk fråga. Men jag sade att kollektivanslutningen inte är någon facklig fråga. Vilka möjligheter att påverka, skulle jag vilja fråga, har de människor som inte vet att de är kollektivanslutna? Fröken Engman utgår i sitt resonemang från att man kan utöva en politisk påverkan genom kollektivanslutning. Men vilken möjlighet att påverka har alla dessa som inte har en aning om att de är medlemmar i regeringspartiet?
Herr talman! Jag skall börja med att besvara herr Björcks sista fråga, varför min egen avdelning inte har kollektivanslutits. Min egen avdelnings argument är, att den av principiella, politiska eller andra skäl inte vill kollektivansluta sig. Det är, tycker jag, ett argument man skall respektera. Herr Åkerlind säger att kollektivanslutningen inte skulle vara en facklig fråga. Jag menar just att kollektivanslutningen är en facklig fråga. Ett engagemang i den politiska verksamheten leder automatiskt till fördel och engagemang för de intressen jag har att tillvarata hos mina medlemmar. Jag menar alltså att det är ett sätt att välja väg för att uppnå sina mål. Det kan väl inte vara så svårt att förstå.

Herr talman! Författarna till den motion som ligger till grund för denna debatt har inte haft ett speciellt ansträngande arbete. Kraven har kommit tillbaka år efter år, även om undertecknarna varit skiftande. Motionerna under alla åren har i varje fall haft samma mål: att genom lagstiftning inskränka de lokala fackföreningarnas beslutanderätt. Resultaten har dock blivit att efter varje stor debattrunda i riksdagen har fler och fler fackföreningar begärt kollektivanslutning till det parti som fackföreningsrörelsen kallar sitt eget, alltså socialdemokratin. Jag tror att borgerligheten aldrig riktigt fattat vad det här är frågan om. Jag har heller inga förhoppningar om att borgerligheten skall fatta det efter kvällens debatt, och det är precis vad som står i utskottets skrivning. Inom fackföreningsrörelsen kan, som sagts tidigare i kväll, meningarna vara delade om kollektivanslutningsformen. Men att någon annan än de lokala fackföreningarna skall avgöra denna liksom övriga frågor är uteslutet. Jag vet ingen fackförening som har begärt några beskäftiga råd i form av beslut eller uttalanden från ett antal partier här i riksdagen. Anser de som går ut i dessa aktioner att de begriper detta bättre än fackföreningsfolket? Kan de bättre avgöra nyttan för en fackförening av att kollektivt ansluta sig till partiet än fackföreningarna själva? Om moderaterna skulle få sitt förbud, vad blir då nästa lagstiftning mot fackföreningarnas beslutanderätt? Får fackföreningarna i framtiden i uttalanden stödja SAP? Får de via uttalanden antagna av en majoritet på ett fackföreningsmöte framföra sin åsikt att man i val skall stödja SAP? Måste de förhålla sig helt neutrala? Det betyder med andra ord att de inte får bekämpa partier som har samma intressesfär som arbetsgivarsidan. Blir nästa krav att fackföreningsrörelsen skall syssla med enbart facklig verksamhet, inte lägga sig i samhällsfrågorna utan enbart syssla med det som försiggår på arbetsplatsen? För mig framstår alla dessa försök från borgerligt håll att pådy föreningarna sin filosofi om vad som är till nytta för fackföreningsrörelsen som ett taktiskt drag i åstundan att försvaga fackföreningsrörelsen Partier som samordnar sina valrörelser med de olika arbetsgivarorganisationerna för att beröva arbetarrörelsen den politiska makten är från min synpunkt sett inga goda rådgivare åt fackföreningsrörelsen. Angreppet i denna fråga är naturligtvis ett försök att angripa det styrkebälte som det nära samarbetet är mellan socialdemokraterna och fackföreningsrörelsen. Det är ett försök att via lagstiftning försvaga arbetarrörelsen. Låt mig, herr talman, läsa upp ett uttalande från en fackförening. — Här borde de ledamöter från vpk som har varit uppe i debatten lyssna alldeles speciellt. Under rubriken ”Riksdagens behandling av kollektivanslutningen” står det: ”El-ettans representantskap stöder LO:s ordförande Gunnar Nilssons uttalande vid Kommunalarbetareförbundets kongress.” — ”Vi kan ha olika uppfattningar i kollektivanslutningsfrågor även inom den fackliga rörelsen. Men en sak är vi överens om. Hö eller något annat.

Det kan vara en fingervisning om hur de bör agera i den här frågan. Jag vet att det här uttalandet från El-ettan är representativt för svensk fackföreningsrörelse. Det har gjorts flera ut talanden, men jag tänker inte trötta kammaren med att läsa upp dem. gerkrafterna i Sveriges Riksdag skall inte blanda sig i vilka beslut fackföreningarna fattar, vare sig det gäller anslutning till Arbetarekommun Jag vill till sist slå fast att fackföreningarnas rätt att fatta beslut som organisationens medlemmar anser vara till nytta för sin organisation måste vara fackföreningarnas ensak. Det har under debatten gjorts en del rätt fantastiska påståenden. Herr Olsson i Stockholm säger att socialdemokraterna inte har insett fackföreningsrörelsens bästa. Fackföreningarna har när det kollektivt anslutit sig till partiet sett om sitt hus för att kunna förändra samhället. Det är vad som ligger i detta. För övrigt har inte heller de fackföreningar som inte har kollektivt anslutit sig bett om några råd i den här frågan. De är kapabla att själva fatta besluten. Det vore bra om vi kunde bli överens om detta. Herr Olsson säger att mindre än en procent av medlemmarna i en lokal fackförening kan besluta om anslutning till partiet och att det inte är demokratiskt. Jag tror vi har varit överens när det gäller den representativa demokratin. Riksdagen är ju ett uttryck för detta. Är det en sämre slags demokrati inom fackföreningsrörelsen än i det här huset? Jag skulle vilja råda vpk att fundera litet över vad El-ettan uttalat. Om herr Åkerlinds anförande finns det mycket att säga. Men jag skall inte ta upp hans grovheter i debatten, när han talar om storvärvare som skulle tjäna pengar på möjligheten att ansluta folk till partiet. Han upphöjer sig till förnuftets och rättvisans röst och vänder sig emot oss som verkar inom arbetarrörelsens fackföreningar. Men jag vill beröra det avsnitt där han säger att han är medlem i en fackförening. Jag har ryktesvis hört talas om att vi skulle vara förbundskamrater. Det kan ju vara glädjande på det sättet att man genom detta skulle kunna hälsa herr Åkerlind välkommen till den socialistiska sidan. I 13 av Svenska Byggnadsarbetareförbundets stadgar har vi en passus, det är målsättningsparagrafen, som säger att vi genom medlemskapet också förbinder oss att stödja kravet på produktionens socialisering. Jag hälsar som sagt herr Åkerlind välkommen till den vänstra delen av folket. Jag ber, herr talman, till sist att få yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet nr 54

Herr talman! Jag vill till herr Ulander säga att när jag talar om att socialdemokraterna inte insett fackföreningsrörelsens bästa, menar jag att de inte avskaffat kollektivanslutningen, vilket debatten handlar om. Jag och många med mig menar att det skulle vara bättre för fackföreningsrörelsen att avskaffa detta odemokratiska oskick. När det, av herr Ulander och en del andra debattörer, målas upp en bild av att arbetarmassorna kräver kollektivanslutning, får ni inte någon att tro på detta. Det är inte alls på det viset, försök inte inbilla sansade människor det. Socialdemokratin vill få ekonomiska tillskott. Jag tycker att de kan få det, men det skall ske öppet genom majoritetsbeslut inom fackföreningarna. Det är en helt annan sak att ansluta folk kollektivt till ett politiskt parti. När herr Ulander drar upp den representativa demokratin och pekar på riksdagen, innebär det att om socialdemokratin fick egen majoritet skulle man kollektivansluta hela svenska folket. Det är kontentan av vad herr Ulander säger. Jag tror inte det kan vara så horribelt, men det är ändå dit han syftar. När han citerar mina partivänner blir jag glad för det, han kanske skulle lyssna litet oftare på dem. Jag kan i stället citera en partivän till herr Ulander i ett uttalande angående kollektivanslutningen som är några år gammalt. Här hänvisas först till att det råder stor arbetslöshet bland byggnadsarbetarna och sedan sägs det: ”För många byggnadsarbetare ter det sig därför både naturligt och nödvändigt att deras fackliga organisationer håller en viss distans till det parti som har ansvaret för sysselsättningsoch konjunkturpolitiken.” Vidare pekar man på att många utlänningar är med i fackföreningen. Det är med 15 000 medlemmar en stor genomströmning på ett par tusen per år som rimligen inte kan känna till detta med kollektivanslutningen och alltså inte vet om att de är medlemmar. Så här avslutar denna partikamrat till herr Ulander sin artikel: ”Betongarbetarnas, murarnas, rörarbetarnas och träarbetarnas fackföreningar i Stor-Stockholm skall under de närmaste åren gå samman till en storavdelning på ca 30 000 medlemmar. Det innebär bl.a. att avdelningsmötena, där medlemmarna kunnat möta upp och direkt inverka på besluten, bortfaller och ersätts med ett centralt representantskap med 266 ombud. Man får hoppas att ingen kommer på den tanken, att dessa 266 i sinom tid också skall besluta om medlemmarnas eventuella partipolitiska tillhörighet.” Det var redaktör Sven Eskil Landin som gjorde det uttalandet.
Herr talman! Herr Ulander säger att när jag talar om förnuftets och rättvisans röster så upphöjer jag mig själv till en sådan. Jag sade det inte på det sättet, utan jag talade om förnuftets och rättvisans röster inom socialdemokratiska partiet. Som exempel talade jag om en ledamot av den här kammaren, socialdemokratiska tidningar och en speciell fackföreningsdiskussion om kollektivanslutning. Jag menar alltså att det fanns förnuftets och rättvisans röster i debatten även inom det social Herr Ulander talade om den representativa demokratin, och jag gjorde precis samma reflexion som herr Olsson i Stockholm, nämligen att det bara hade behövts ett steg vidare för att herr Ulander skulle ha sagt att man genom representativ demokrati och beslut i riksdagen skulle ansluta hela svenska folket till socialdemokraterna. Jag menar att politiskt parti skall man välja efter åsikt och inte efter yrke. Låt oss slå vakt om det.
Herr talman! Herr Olsson i Stockholm frågade varför vi inte har avskaffat kollektivanslutningen, och jag ställer då en motfråga: När har svensk fackföreningsrörelse krävt att partiet skall avskaffa kollektivanslutningen? Det är ju den fråga man måste ställa. Sedan säger herr Olsson att arbetarmassorna inte kräver kollektivanslutning. Jag har inte talat om det, utan vad jag försvarar och krigar för är fackföreningsrörelsens rätt att fatta de egna besluten. Därefter talade herr Olsson om att en partivän till mig har annan uppfattning. Ja visst, många partivänner har andra uppfattningar. Vad jag försökte göra var att visa på en organisation, en fackförening, som på grund av den motion som väckts från moderata samlingspartiet förklarat att man inte vill vara med om att ställas under förmyndare. Där borde vi väl ändå komma överens. Sedan möttes ju herr Åkerlind och herr Olsson i diskussionen om den representativa demokratin, när de talade om att man skulle kunna ansluta hela svenska folket till socialdemokratin. Jag tycker att man borde kunna hålla även en sådan här debatt på en något så när balanserad nivå. Det skulle debatten tjäna på.
Herr talman! Herr Ulander och jag är överens om att fackföreningarna måste ha rättigheter och möjligheter att tillämpa dem. Men det får inte innebära att man förvägrar individerna rätten att självständigt välja partitillhörighet. Så får inte motsättningarna stå att om jag skall vara med i en fackförening, så måste jag tillhöra ett speciellt parti. Det förvånar mig att man inte kan inse en sådan enkel sak att om jag vill tillhöra ett politiskt parti, så ansöker jag om det självständigt. Det får inte vara så att en intresseorganisation skall ansluta mig till det parti som denna organisation råkar vilja att jag skall tillhöra.
Herr talman! Nu får herr Olsson välja sida. Vill han att organisationen skall ha rätten att besluta, eller vill han det inte? Vi har reservationsrätten. Antingen håller han med mig eller också gör han det inte.

Herr talman! Vi är nu ganska vana vid att borgerliga intressen brukar beteckna kollektivanslutningen som en komprometterande odemokratisk företeelse inom fackföreningsrörelsen.

Jag vill till kammarens protokoll läsa in några korta meningar. Kollektivanslutningen är ej förestavad av Landsorganisationen. Kollektivanslutningen är inte förestavad av fackförbunden. Kollektivanslutningen är tvärtom tillkommen på lokalt initiativ och förverkligad genom beslut av medlemmarna ute i fackföreningarna. Reservationsrätten garanterar varje medlem som inte vill vara kollektivt ansluten möjligheten att ställa sig utanför. Var finns det tvång som alla säger att kollektivanslutningen innebär? Reservationen kan ske oavsett partitillhörighet. Den kan ske av principiella skäl, därför att man ogillar anslutningsformen. Det spelar ingen roll vad skälet är, det respekteras. Vi respekterar också de fackföreningar som i likhet med den fackförening Barbro Engman tillhör beslutar sig för att stå utanför partiet, när man tar ställning till den här anslutningsformen. Rösthemligheten, har någon påstått, skulle vara hotad. Den är inte hotad. Ingen begär något skäl när medlemmar reserverar sig Den här debatten är inte ny. Den har pågått länge, men det intressanta är att den debatt som förs ute i fackföreningarna inte skall få föras där i fortsättningen, enligt vissa tankegångar som har kommit fram här i kammaren. Dessa tankegångar har kommit från partier som själva inte tackar nej till rundliga bidrag från dem som traditionellt uppfattas som våra motståndare i det fackliga arbetet. Verner von Heidenstam har förekommit i den här debatten. Jag skall också travestera denne man: Det är skam, det är fläck på Sveriges baner, att kapitalisterna kan köpa moderaterna som drängar. Det är mot den bakgrunden som den här diskussionen verkligen bör föras. Medlemmarna i våra lokala fackliga organisationer beslutar själva hur de skall ha det. Riksdagen har ingen som helst anledning att fatta beslut som inskränker den självklara rätten för organisationerna att bestämma huruvida medlemmarna skall vara kollektivanslutna eller ej. Det finns ingen som helst anledning: att begränsa den rörelsefriheten. Frågan har ställts, om kollektivanslutningen skall bestå. Det kan vi inte svara på nu. Om kollektivanslutningen kommer att finnas kvar beror ju på hur den här diskussionen avslutas. Avslutas den på det sätt som jag tror kommer kollektivanslutningen att bestå så länge de lokala organisationerna själva står för de beslut som de har fattat. Vad gör då LO, var det någon som frågade här tidigare. Ingenting, hoppas jag. En av de bärande principerna inom vår landsorganisation är nämligen att den organisationen inte skall styra de underorganisationer som tillhör Landsorganisationen.

Vi ser inte demokratin som en sådan funktion. De centrala organen i samhället skall inte fatta beslut på de lokala organisationernas vägnar. Det finns andra som talar för kampen mot centralmakterna i den här kammaren och borde inse att det finns paralleller här. Det här resonemanget innehåller nämligen en självmotsägelse — en självmotsägelse som borgarna gör sig skyldiga till och som föder den i debatten redan uttalade misstanken att det finns något egendomligt motiv bakom ert agerande. Naturligtvis är det inte omtanken om medlemmarna i de fackliga organisationerna som får er att agera på det här viset. Och naturligtvis är motivet ett helt annat, nämligen att luckra upp den samverkan och den sammanbindning som traditionsmässigt finns mellan fackföreningsrörelsen och socialdemokratin i det här landet. Det är i och för sig en naturlig önskan, och dessutom är det naturligt att ni med ovilja ser att den fackliga rörelsen genom den kollektiva anslutningen tillför det socialdemokratiska partiet ansenliga penningmedel som används för partiarbetet och för att förändra samhället. Men, kära vänner, det är inte det som är huvudmotivet till kollektivanslutning för de fackliga organisationerna. Den huvudsakliga anledningen till att de fackliga organisationerna ansluter sig till det socialdemokratiska partiet är att vi vill vara med och aktivt medverka till att förändra det här samhället till ett bättre samhälle — ett samhälle där våra medlemmar kan leva i trygghet och solidaritet. Det är grunden för ställningstagandet i den här frågan. Jag vill kommentera några experter på förhållandena inom Svenska metallindustriarbetareförbundet. När det gäller Sandviken kan jag anföra att Sandvikenavdelningen under senare tid har kollektivanslutit sig till det socialdemokratiska partiet. För saklighetens skull kan jag redogöra för hur detta gick till. Diskussionen om kollektivanslutning startades i mycket god tid innan beslutet skulle träffas ute i olika klubbar, i avdelningarna och på järnverket där det finns nära 7000 medlemmar i Metall. Därefter fördes ärendet upp i representantskapet, vars 135 ledamöter beslutade i vanlig demokratisk ordning under de representativa former som vi är vana vid att arbeta med i det här landet. Senare reserverade sig mellan 500 och 600 medlemmar. Vad visar det här? Det visar att den reservationsrätt som finns mot ett sådant här beslut verkligen fungerar. Inte har de här 500-600 människorna blivit trakasserade. Inte har de människorna blivit jagade som vilda kattor ute på gatorna i Sandviken därför att de inte tillhör det socialdemokratiska partiet genom kollektivanslutning — en bild som man skulle kunna göra sig om man skulle tro en del av dem som berättat om det här. Vi har också blivit uppbyggda med en berättelse om hur det går till att få tillbaka reservantmedlen från Metallettan — en organisation som jag tillåter mig påstå att jag kan ganska bra. På Metallettans expedition finns, herr Olsson i Stockholm, inga luckor. Det är Byggettan som har luckor. Vi har vanliga expeditionsdiskar, och det finns flera möjligheter att tala med våra flickor där. Reservantmedlen betalas vidare tillbaka varje år under hela mars månad. Vi har expeditionstid varje vecka måndag till fredag, och det finns alltså rätt stora möjligheter att kvittera ut dessa pengar. Vi har inte haft några köer i kassorna, och jag funderar därför över om den lämnade berättelsen över huvud taget kan ha något med verkligheten att göra. Jag vill slutligen bara konstatera att denna debatt visar att frågan nu tydligen även gäller om det socialdemokratiska partiet skall ha rätt att ta emot de kollektivanslutna medlemmar som de lokala fackföreningarna själva beslutar att föra över till partiet. Jag tycker att debatten har nått ett bottenmärke när man hävdar att fackföreningsrörelsen inte i fortsättningen skall ha rätt att fatta beslut om sådana åtgärder. Besluten kommer till i fullt demokratisk ordning, och möjlighet finns att avstå från kollektivanslutningen. Det finns många andra beslut i vårt samhälle som gynnar de politiska partierna på den andra kanten men där inte de berörda kan få delta och inte heller kan reservera sig för de följder besluten får ute i samhällslivet.
Herr talman! Herr Sivert Andersson i Stockholm avslutade sitt anförande med att säga att han tyckte att debatten hade nått en bottennivå. Jag vill bara, herr talman, säga att jag tycker att den travesti — jag skulle vilja kalla det grötrim — som herr Andersson gjorde sig skyldig till när det gällde moderata samlingspartiet verkligen betecknar en bottennivå. Det är faktiskt så att bakom riksdagens beslut i juni förra året att uttala sig principiellt mot kollektivanslutning stod en majoritet av de röstande här i kammaren, bestående av alla de tre borgerliga partierna. Mot den bakgrunden säger herr Andersson att det är skam att kapitalisterna kan köpa moderaterna som drängar. Herr talman! Jag beklagar att språkbruket i kammaren har sjunkit så djupt att man kan tillåta sig sådant utan att ett ingripande sker.